Fru talman! EU står inför två stora problem. Det ena är den massarbetslöshet som breder ut sig runt om i Europa som även drabbar vårt land. Det andra är den låga tillväxt som just nu råder i EU. Det är en tillväxt som EU-kommissionen bedömer vara för de närmaste åren i genomsnitt kanske 1 1⁄2 procent. Hur ska vi få ordning på arbetslösheten och ekonomin när tillväxten är historiskt väldigt låg i Europa? Det är en stor utmaning som Europa står inför. Det behövs tillväxtskapande åtgärder för att vi ska klara framtiden. Det första är kampen mot arbetslösheten och att skapa tillväxt. Det andra är att jobba med att öka jämställdheten. Ökad jämställdhet ger också ekonomisk tillväxt. Jag ska återkomma till det. Det tredje som vi tycker att EU ska prioritera är att arbeta med utbildning och att skapa ett verkligt livslångt lärande. Det måste växa fram en europeisk arbetslinje som vilar på en europeisk utbildningslinje. För att de människor som kommer i arbete ska kunna stanna i arbete behövs det också ett mänskligt arbetsliv. Det är ett arbetsliv där människor orkar jobba fram till sin pension och där människor jobbar i en miljö som är hälsosam och inte utsätter dem för vare sig faror eller gifter. Jag vill särskilt peka på en konsekvens av de gifter som olika personer på arbetsmarknaden utsätts för i sitt dagliga arbete. Det kan vara lätt att tro att det bara är en angelägenhet för dem som har de farligaste och skitigaste jobben. Men tyvärr stannar gifterna inte kvar på de platserna. Men genom att vi möter andra som jobbar i dessa farliga miljöer sprids gifterna till hela befolkningen. Detta är en angelägenhet för hela befolkningen och hela Europa, precis som arbetslösheten är en angelägenhet inte bara för den som är arbetslös utan också för alla som är i arbete. Det är viktigt för oss socialdemokrater att EU har en social och ekonomisk utveckling. Därför är det viktigt för oss att det är ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden. Det är kunskapslinjen och utbildningslinjen som ska leda till att vi i Europa konkurrerar med omvärlden med kunskap och kompetens och inte genom låga löner, försämrade arbetsvillkor och allt farligare miljöer. Jämställdheten är viktig för oss socialdemokrater. Jämställdheten angår också hela arbetsmarknaden precis som arbetslösheten och miljöfrågorna i arbetslivet. Jämställdhet leder till tillväxt. Sverige som är ett av de mest jämställda länderna inom EU har också en bit kvar till denna jämställdhet. För oss skulle jämställdheten innebära en bnp-ökning på 3 procentenheter. Där har vi ytterligare ett exempel på hur hela samhället vinner på att det blir bättre i samhället. Jämställdhet är inte bara en angelägenhet för dem som är åsidosatta. Det är en angelägenhet för hela samhället. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen. Jag ser fram emot en god debatt om EU-kommissionens arbetsprogram för 2012.

Fru talman! Europeiska unionen står inför den största utmaningen på en mansålder, heter det i inledningsmeningen i det dokument där kommissionens arbetsprogram för 2012 beskrivs. En korrektare formulering hade varit att tala om den största utmaningen någonsin och då inbegripa inte bara den akuta ekonomiska krisen utan även den mer långsiktiga klimat och resurskris som dagens ohållbara ekonomiska system gett upphov till. Dokumentets underrubrik - Att skapa europeisk förnyelse - hade klingat mer trovärdigt om man vågat föra in de perspektiv som ett meddelande från kommissionen 2009 faktiskt förde upp på dagordningen och som bar titeln Bortom BNP - att mäta framsteg i en föränderlig värld . I det meddelandet från 2009 slår kommissionen fast behovet av att utarbeta komplement till bnp, bruttonationalprodukt, som förmår spegla sociala och miljömässiga förändringar. Man ställer i utsikt att senast 2012 återkomma med mer konkreta förslag. Därför är det givetvis en stor besvikelse att inte något om detta återfinns i nu föreliggande arbetsprogram för kommissionen. Fru talman! Vi gröna är övertygade om att en ekonomi i balans förutsätter ekosystem i balans. En ekologisk omställning skapar massor av nya gröna jobb inom energieffektivisering, förnybar energi, kollektivtrafik och så vidare och visar hur kampen mot arbetslösheten och klimatförändringarna i hög grad sammanfaller. Det är glädjande att kommissionen framhåller hur satsningar på energieffektivisering kan frigöra stora resurser för investeringar i bland annat förnybar energi och där skapa miljontals nya arbetstillfällen. Att dra ned på resursslöseri, i stället för på barnbidrag och pensioner, är ett smart sätt att åstadkomma balans i ekonomin. Vindkraft, solenergi och flertalet andra förnybara energikällor skapar också förutsättningar för en mycket mer decentraliserad ekonomi än de megakoncerner som fossilsektorn och kärnkraften givit upphov till. Därför är det givetvis positivt att kommissionen skriver att man tänker föreslå en strategi för att påskynda utvecklingen av förnybar energi såväl på EU:s inre marknad som i grannländerna i södra Medelhavsområdet. I den bästa av världar - och det är väl den vi vill bygga - skulle rent av Medelhavet kunna bli till det mare nostrum, vårt gemensamma hav, som det en gång var och binda samman i stället för att särskilja. Ett öppet Europa med en integrerad arbetsmarknad får emellertid inte bli till förevändning för att försämra löntagarnas villkor. EU-rättsfall som Laval och Rüffert visar att hänsynen till den inre marknaden på ett olyckligt sätt fått företräde framför fackens möjligheter att hävda rimliga arbetsvillkor för sina medlemmar. För Miljöpartiet är inte bara kampen för den yttre miljön viktig, utan vi betraktar också en människovärdig arbetsmiljö som en omistlig del av det goda samhället. Det är bra att kommissionen lyfter upp frågan om löneskillnader mellan kvinnor och män, men i övrigt är jämställdhetsperspektivet märkligt frånvarande. Och det är direkt pinsamt att frågan om funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden helt utelämnats. Fru talman! Miljöpartiet lägger stor vikt vid värnandet av den svenska modellen och betonar att den öppna samordningsmetoden på arbetsmarknadspolitikens område inte får utvecklas i riktning mot ökad styrning och kontroll från EU-institutionernas sida. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation men ansluter mig i övriga delar i allt väsentligt till utskottsmajoritetens ställningstagande.

Fru talman! Från Sverigedemokraternas sida påpekar vi alltjämt att EU tar alltmer makt i anspråk på de nationella parlamentens bekostnad. I klartext hävdar vi alltså att Sverige ger eller tvingas ge upp del för del av den svenska självständigheten och kontrollen över vårt eget land. Det EU-ärende vi i dag har att behandla, Kommissionens arbetsprogram för 2012 , utgör knappast heller något undantag. Tvärtom visar det här arbetsprogrammet i stället - alldeles bortsett ifrån vilka avgörande effekter det så kallade Lissabonfördraget redan har på EU:s makt över de nationella parlamenten - glasklart att EU:s ambitioner inte alls stannar vid ett samarbete i stora och gränsöverskridande frågor. I stället för att behandla traditionella samarbetsfrågor, som miljösamarbete, handelsutbyte eller andra stora övergripande frågor, behandlar kommissionens arbetsprogram för 2012 frågor som till exempel en gemensam ekonomisk styrning och samordning, en gemensam skattepolitik, en gemensam arbetsmarknadspolitik och en fortsatt väg mot en utökning av unionen till att även omfatta delar av Mellanöstern. Dessutom handlar det om hur EU-kommissionen ska ges ökade befogenheter att snabbare, och mer eller mindre på dess egna villkor, ange den fortsatta så kallade integrationen, med andra ord maktöverföringen, i Europa. Det är, fru talman, med andra ord inte precis några små frågor vi här i riksdagen nu behandlar, utan det är snarast politikens, demokratins och självständighetens innersta väsen och kärnfrågor. Ändå förväntar jag mig besynnerligt nog inget annat än en lättjefull inställning till värdet av att såväl diskutera detta som att inta en väsentligt mer radikal och tydlig svensk hållning mot EU:s makthybris. Riksdagens i stort sett samtliga partier är ju redan överens om att värdet av att få ingå i EU:s lilla maktklubb är så mycket större än värdet i att det svenska folket ska ha rätten och möjligheten att självt få avgöra hur man vill forma samhället. Av den anledningen ger man sig inte heller när folket, enligt riksdagsmajoritetens uppfattning, "röstade fel" i frågan om Sverige skulle gå med i EMU eller ej. I stället propagerar man för nödvändigheten att Sverige genom europakten måste vara med och diskutera den ekonomiska annektering EMU-medlemskapet faktiskt kräver av medlemsstaterna. Men det är inte nog där. I stället är man också positivt inställd till att EU redan under innevarande år presenterar ytterligare förslag på det man kallar en reformering av den ekonomiska politiken i EU. Man invänder förvisso, med en svag majoritet, mot EU:s krav på att införa en finansiell transaktionsskatt på EU-nivå, men man invänder däremot inte mot EU:s krav att via energiskattedirektivet ange den svenska energiskattens minimiutformning och satser. Man är också, även om man inte så gärna erkänner det utåt, positivt inställd till att EU lägger sig i svensk arbetsmarknad. Sedan tidigare har vi det välkända och redan implementerade utstationeringsdirektivet, som innebär att arbetare från andra länder kan komma till Sverige och pressa ned de svenska lönerna genom att de undantas från svenska kollektivavtal. Till detta har vi också arbetstidsdirektivet, vilket anger villkoren för arbetsdeltagande. I kommissionens arbetsprogram föreslås vidare att svenska skattemedel ska användas för att motverka de effekter på sysselsättning som strukturomvandlingar har för vissa europeiska länder. Det kommer under året även att diskuteras hur anställningstryggheten ska försämras i och med EU:s intentioner att införa något av en flexicurity i unionen. Man föreslår dessutom, vilket riksdagen också välkomnar, i ledet av EU:s öppenhetstänk även ett ramverk för att på europeisk nivå reglera ungdomsarbetslösheten där bland annat ungdomar förväntas söka arbete över hela unionen. Tillsammans med EU:s idé om att medborgarna i medlemsländerna ska bli trespråkiga blir den logiska följden av detta troligast att de svenska ungdomarna kommer att tvingas söka arbeten utomlands alternativt att tvingas avstå de ekonomiska skyddsnäten. Till det här, fru talman, har vi också det faktum att EU vill utöka unionen till att omfatta även delar av Asien och Mellanöstern och därigenom, inte minst, decimera Sveriges redan näst intill obefintliga inflytande ytterligare. För att sedan finansiera uppbyggnaden av dessa u-länders samhällsstrukturer föreslår EU en ny förordning om Europeiska socialfonden, ESF. Inledningsvis innebär detta för Sveriges del en utökad medlemsavgift på 10 miljarder kronor per år. Det troliga är emellertid att denna sammanföring medför så stora sociala problem att den ekonomiska belastningen ändå inte blir det största problemet. Det är därför oerhört viktigt att EU:s planer på att utöka sin finansiering genom en transaktionsskatt och en momsbaserad EU-beskattning inte bara begravs utan att utvidgningsplanerna också permanent för all framtid stoppas. Sverige och Europa har redan nog med problem att hantera. I denna mening är det därför högst anmärkningsvärt att utrikesutskottet särskilt understryker vikten av att fortsatt värna ett öppet Europa med en fortsatt utvidgning. Av någon anledning ska Sverige till vilket pris som helst dras ned i fördärvet - ju snabbare, desto bättre dessutom. Att kommissionen i sitt meddelande framhåller sin särskilda ställning som lagstiftare, med syfte att öka sin redan starka särställning troligast på ministerrådets och EU-parlamentets bekostnad, välkomnas följaktligen av Sveriges riksdag eftersom det så att säga effektiviserar och förenklar lagstiftningen på EU-nivå. Fru talman! Jag hoppas att det med all önskvärd tydlighet framgår att min inställning till detta maktöverförande tankegods som EU nu under bara ett verksamhetsår presenterar ligger på ett väldigt skeptiskt plan. Det är ju lite det som är syftet med dagens debatt, det vill säga att utreda riksdagens inställning till de inrikesfrågor som behandlas och kommer att behandlas och tas över på EU-nivå. Låt mig därför klargöra att mitt och mitt partis syn på Europafrågor är genomgående och principiellt att besluten och makten över Sverige ska utgå från det svenska folket. Det är i ironins namn just vad som står i regeringsformens första paragraf. Ändå vet vi att åtminstone 30 procent av riksdagens ärenden redan härrör från Europeiska unionen och att detta antal stadigt kommer att öka. Vi vet också att EU, bortsett från detta verksamhetsår, i linje med regeringens idéer har fört fram tankar om att höja pensionsåldern inom EU:s medlemsländer, där delar av pensionsfinansieringen inte minst ska ligga på privat nivå. Vi vet att det så kallade Erasmussamarbetet troligtvis kommer att leda till att en kvot av svenska ungdomar kommer att tvingas slutföra sina utbildningar i andra EU-länder. Vi vet att EU redan nästa år går vidare med att samordna de sociala trygghetssystemen. Vi vet att EU under 2014 planerar att slutföra systemet av beskattning av handeln. Därefter kommer EU:s nästa fördrag att planeras och verkställas. Om Sverige inte innan dess har bytt sammansättning i denna kammare kommer det garanterat att medföra att unionen ytterligare så att säga integreras och att ytterligare makt överförs från Sveriges parlament till Europas. Gårdagens meddelande om att EU:s axelmakter Frankrike och Tyskland nu har slutit ett avtal om att samordna skattepolitiken är i detta sammanhang förstås en god fingervisning om vad som komma skall, om vi inte i demokratins namn sätter ned foten ordentligt och begär ett svenskt utträde ur Europeiska unionen. Fru talman! Med de orden avrundar jag mitt anförande om kommissionens handlingsprogram för 2012 med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation. Jag önskar också avslutningsvis föra till protokollet att den sista meningen i vår reservation inte är korrekt och att vi alltså inte - utöver det vi har anfört i vår reservation - i övriga frågor i allt väsentligt ansluter oss till utskottsmajoritetens demokratifientliga ställningstagande. I detta anförande instämde Julia Kronlid .

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det finns mycket i utskottsbetänkandet som är ganska sunt, som bygger på en skepticism mot att EU tar åt sig alltför mycket rättigheter att bestämma, tar åt sig alltför mycket möjligheter att använda ekonomin på ett expansivt sätt. Det finns ett motstånd från det svenska parlamentet mot att nedskärningspolitiken blir alltför omfattande, eftersom utskottet inser att det också kan få kontraproduktiv verkan, nämligen att man låser fast sig i en recession. Det finns alltså delar i utskottets resonemang som Vänsterpartiet kan ansluta sig till. Men jag vill självklart ändå yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 4. Anledningen är att den stora skillnaden mellan utskottsmajoriteten och Vänsterpartiet går i synen på krisen, dess orsaker och vilka metoder som ska användas för att bekämpa den ekonomiska krisen.

Nu möter man det med sämre pensioner, lönesänkningar och nedskärningar av fackliga rättigheter - sådant som även Alliansen åtminstone i ord brukar säga sig vilja bekämpa. Det är fel väg. EU lägger sig nu till och med i lönebildningen, vilket var nästan otänkbart för ett antal år sedan. Då var det tydligt att EU inte skulle ha med lönebildning och arbetsmarknadsfrågor att göra på det sättet. Det är tydligt att det finns ett demokratiförakt bakom de åtgärder som nu diskuteras. Demokratin ses som ett problem. Folkvalda politiker som kan avsättas eller väljas om är inte en lösning för Europeiska unionen i tider av kris, utan då vill man ha teknokrater som fattar de avgörande besluten, antingen teknokrater som under en kortare period tar ansvar i regeringsställning eller också teknokrater i form av EU-kommissionen eller EU-domstolen, som ingen väljare kan välja bort. Det är ett mycket större problem i sin förlängning än vad den ekonomiska krisen riskerar att vara. Om demokratin inte längre ses som handlingskraftig i tider av kris, då kommer inte uppslutningen bakom demokratin att vara självklar i framtiden heller. Detta är på europeisk nivå motsvarigheten till den enda vägens ekonomiska politik. Den är lika fel i Europa som den var i Sverige 1991-1994, när Carl Bildt yttrade orden om den enda vägens ekonomiska politik på den tiden. I stället finns det naturligtvis möjligheter att välja en annan väg. Men då krävs det att man bekämpar arbetslösheten på riktigt. Då krävs det att man tar sysselsättningsfrågorna på allvar. Då duger det inte med nedskärningar. Det är tvärtom så att när allt färre får rimliga villkor vid arbetslöshet och sjukdom, då kommer också efterfrågan på varor och tjänster att sjunka ytterligare, och så kommer vi att ha den negativa spiral som leder till att vi inte får efterfrågan som ger jobb. Det är det vi har förstått i Sverige historiskt sett. Det är därför vi har hållit uppe konsumtionen även för den som har varit sjuk. Det är därför vi har sett till att ha det som på ekonomspråk kallas automatiska stabilisatorer, nämligen en hyfsad socialförsäkring, en sjukförsäkring och en a-kassa som gör att människor faktiskt slipper att lämna hus och hem när de drabbas av den olycka som det innebär att bli långvarigt sjuk eller arbetslös. Så har vi kunnat hålla uppe efterfrågan på varor och tjänster, vilket har gjort att samhället trots nedåtgående, dåliga konjunkturer ändå har kunnat hålla uppe ett mått av efterfrågan som har lett till nya jobb. Detta överges nu fullständigt på europeisk nivå. Vill man bekämpa rasismen - det vill många, fast inte alla - är det viktigaste man kan göra att se till att klyftorna inte ökar ytterligare, för när klyftorna ökar, då kommer de enkla, antiintellektuella problemlösarna fram som påstår att det är invandrarnas fel, som påstår att det är något yttre hot som ligger bakom de ökande klassorättvisorna. Vi vet att det inte är sant. Men vi vet att grogrunden för rasismen alltid ökar i tider av kris. Då måste man särskilt se till att de åtgärder som görs inte ytterligare drar isär samhället. Man måste i stället försöka hålla ihop samhället och se till att de försämringar som måste till i tider av kris också bärs solidariskt. Jämställdhet och jämlikhet är inte bara vackra ord. De måste också innebära något i praktisk handling. När utskottet talar om vikten av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och när man talar om vikten av jämställda villkor men samtidigt inte kritiserar de försämringar som leder till att kvinnor i större utsträckning ses som reservarbetskraft, då är man inte riktigt konsekvent. Kraven på hållbar utveckling måste leda till investeringar, måste leda till att man satsar på nya, gröna jobb som också kan vara en väg ut ur krisen. Det krävs en annan politik. Dessutom måste respekten för fackliga rättigheter återupprättas. Det finns många som kommer att säga goda saker i debatten, och det finns några som redan har gjort det. Jag tycker att Kenneth G Forslund i allt väsentligt sade bra saker, och jag tycker att Valter Mutt sade bra saker. Problemet för de två partierna är att de inte är tillräckligt konsekventa. Om ni menar allvar med fackliga rättigheter och en arbetsmarknad som bygger på rättvisa, då har ni tillsammans med oss möjligheten att se till att EU:s fördrag inte ratificeras i Sveriges riksdag förrän vi har ett socialt protokoll på plats. Säger ni ja till det har vi som minoritet makten att förhindra en fördragsändring med kravet på ett socialt protokoll. Vi i Vänsterpartiet räcker ut handen till Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att tillsammans med oss förhindra att EU fortsätter utan att se till att fackliga rättigheter tas på allvar. Fina ord räcker inte! Dessutom måste jag säga: Den socialdemokratiska reservationen är mycket välskriven och tar upp bra saker. Men att bedöma den i samma andetag som man diskuterar europakten och från Socialdemokraternas sida är beredda att ställa sig bakom den europakt som just motverkar mycket av det man säger sig vilja stå för, det är fullständigt obegripligt för mig. Det rimliga vore i stället att man förstärkte kritiken mot den politik som riskerar att leda till ytterligare orättvisor på arbetsmarknaden, ytterligare klasskillnader och ännu mindre jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är det stora problemet med kommissionens arbetsprogram likaväl som med politiken i många EU-länder. Det är högern som styr.

Fru talman! Vi ska i dag debattera utrikesutskottets utlåtande över EU-kommissionens arbetsprogram för 2012. Det är ett dokument som täcker många viktiga frågor - allt från klimatfrågan, kampen mot den organiserade brottsligheten till asyl och migrationsfrågor och mycket annat. Men framför allt handlar det, förståeligt nog, om hur Europa och EU ska tackla den djupa ekonomiska krisen. Mycket talar för att också 2012 kommer att bli ett turbulent år för den europeiska ekonomin. I kristider ställs ofta viktiga frågor i syfte att omvärdera sakernas tillstånd. Det är naturligt och bra. Men risken är också stor för att man tar de korta vägarna och de snabba genvägarna. Trots de stora möjligheter till förbättringar som finns, finns också risken att man i sin iver gör fel och fort. Kriser kan därför utgöra en grogrund för farliga förenklingar och politisk populism av värsta sort, i värsta fall också för politisk extremism och till och med våld. En av de farliga saker som lättast sker i orostider är att man sluter sig - att man försöker hålla omvärlden och verkligheten från sig och att man i sin iver att skydda sig skapar nya och värre problem både för sig själv och för andra. Därför är det viktigt och välkommet att vi i riksdagens utrikesutskott har en bred samsyn i detta utlåtande om att redan inledningsvis betona vikten av att fortsätta hålla Europa öppet. Lösningen på Europas kris kan inte vara att vi försöker stänga omvärlden ute utan i stället att vi själva försöker öppna upp oss ännu mer. Därför vill vi moderater också gärna se ett EU som i ännu större utsträckning engagerar sig i omvärlden och som genom handel, student och forskarutbyten, migration, utvecklingssamarbete och investeringar är fortsatt öppet för hela världen. Det handlar om ett Europa som är öppet för nya medlemmar och ett fördjupat samarbete med våra grannar i såväl syd som i öst och väst. Fru talman! Europas hus måste komma i ordning. För många har för länge sökt de farliga genvägarnas politik och lånat till sin konsumtion. Bara så sent som förra veckan fick sex euroländer se sina kreditbetyg sänkta. Därför är det både viktigt och bra att euroländerna tillsammans med andra EU-länder har enats om en ny finanspakt som kan lägga grunden för att få ordning och reda i de offentliga finanserna, precis som vi har fått i Sverige. Att Sverige deltar innebär som bekant inga rättsliga förpliktelser, men vi ges däremot en möjlighet till insyn och inflytande. Europas problem är dock äldre än den senaste finanskrisen. Jag är själv född 1974, och under hela min livstid, ända sedan oljekrisen, har Europas länder brottats med sviktande konkurrenskraft. Den stora och avgörande frågan lyder därför: Hur ska Europa få fart på tillväxten och få nya jobb på plats? Det är där den stora utmaningen ligger. Lärdomen från den svenska 90-talskrisen är att man visserligen måste få ordning på sina egna offentliga finanser och få en budget som håller, men man måste också ibland våga sig på tuffa reformer. Det räcker inte att låna till nya utgifter för att försöka hålla hjulen snurrande, utan man måste faktiskt göra verkligt tuffa och jobbiga förändringar. Det handlar om en tillväxtstrategi som vågar utmana privilegier, monopol, byråkrati och överregleringar och som åter kan skapa förtroende och framtidstro i ekonomin. Klarar man det kan man, precis som Sverige, komma stärkt ur krisen. Genom just avregleringar, effektiviseringar, investeringar och inte minst ekonomisk integration med övriga Europa och världen har Sverige sedan 1990-talet ökat sitt välstånd och sin konkurrenskraft. Det är också denna resa som vi och övriga Europa måste fortsätta på. Fru talman! En del söker utmåla dagens kris som marknadsekonomins kris. De har fel. Det är bara att se till verkligheten. Man kan till exempel studera undersökningen Index of Economic Freedom . Den presenteras varje år. Den visar hur öppna världens länder är i sin ekonomi, och den visar också att just de länder som har klarat sig ganska bra i krisen också klarar sig ganska bra i rankningen. Länder som Sverige och Nederländerna landar på plats 21 respektive 15 medan problemländer när man tittar på ekonomisk frihet som Frankrike och Portugal landar på plats 67 respektive 68. Krisländerna Italien och Grekland hamnar på plats 92 respektive 119. Italien är då strax efter Azerbajdzjan men före Honduras, medan Grekland kommer efter Mali och Benin men strax före Senegal och Jemen. Visst finns det länder som rankas ganska högt i undersökningen som har haft det svårt i finanskrisens kölvatten, men dessa länder verkar också vara de som har återhämtat sig först och bäst. Dit hör de baltiska staterna och Island men även Irland och Storbritannien. Nej, problemen i dessa länder är långt ifrån över, men utvecklingen har i alla fall börjat vända och går åt rätt håll. Ser man på EU som helhet så skulle man med ett vägt medeltal i den här undersökningen placera unionen någonstans runt plats 45. Då hamnar man som EU-länderna Belgien och Malta, som då skulle representera EU som helhet, eller som Colombia, Costa Rica och Oman. Det är knappast några nyliberala marknadsekonomiska drömländer, utan det är länder som jag tror har en hel del att göra för att förbättra sin öppenhet och få mer av marknad och därmed också mer av tillväxt och investeringar. Fru talman! Europa behöver reformer. Som ovan nämnda exempel visar är det i första hand politiken på nationell nivå som gör skillnad. Många av de problem Europas länder nu brottas med har skapats i ländernas huvudstäder, inte i Bryssel, och de kan lösas i Europas huvudstäder, inte i Bryssel. Lösningarna måste i första hand komma på plats i medlemsländernas regeringar och parlament. En del EU-länder har regler och traditioner som försvann i Sverige med skråväsendet. I Grekland kan en licens för att få köra taxi kosta många gånger mer än vad en ny bil kostar för att man måste köpa den på svarta börsen. Det finns lokala monopol på alla möjliga samhällstjänster som är skyddade - alltifrån bagerier, frisörer till läkare eller jurister. Den italienska centralbanken har beräknat effekterna om Italiens serviceindustri skulle vara lika effektiv som genomsnittet för övriga euroområdet. Det vill säga att man skulle gå från plats 92 till 45. Det innebär inte att man skulle vara i toppen, men man skulle åtminstone närma sig snittet. Det skulle innebära att Italiens bnp beräknas öka med hela 11 procent, varav hälften sannolikt skulle ge effekt de första tre åren. Det skulle inte bara innebära en välkommen välståndsökning för ganska pressade italienska hushåll, konsumenter och företag, utan det vore också en verklig stimulanspolitik som skulle ge nya jobb, ökad tillväxt och ökat utrymme i ekonomin. Den skulle dock inte riskera att bygga upp nya skuldberg och göra ont värre. Fru talman! Även om huvudansvaret för att lösa krisen vilar på nationella regeringar finns det också en hel del som vi kan och bör göra gemensamt i EU. Därför är det bra att kommissionen i sitt arbetsprogram för 2012 understryker att den inre marknaden inte är färdig men att den är vårt viktigaste verktyg för tillväxt och sysselsättning. Här behövs en offensiv satsning för att förverkliga en väl fungerande inre marknad. Det handlar inte minst om att bryta ned de hinder som fortfarande bromsar den så viktiga gränsöverskridande tjänstemarknadens utveckling och om att få i gång en fungerande digital marknad. Därför är det viktigt och välkommet att kommissionen nu betonar att vi vill se en skyndsam behandling av de 12 huvudförslagen i inremarknadsakten och att man ska prioritera den så kallade Europa 2020-strategin. Vi välkomnar här särskilt ambitionen att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Här finns en enorm resurs som Europas länder måste ta bättre vara på. Det ökar inte bara tillväxten, vilket är bra, utan än viktigare stärker det kvinnors ställning och bidrar till ökad frihet och jämställdhet. Det välkomnar vi. Vi välkomnar också den uttalade ambitionen att modernisera EU:s budget, men vi tycker ärligt att kommissionens förslag lämnar mycket övrigt att önska på det här området. Det är orimligt att EU:s budget ska öka samtidigt som många medlemsländer sparar kraftigt i sina nationella budgetar. I stället vill vi se en politik där man avskaffar jordbrukssubventioner och på så sätt inte bara frigör resurser för nya satsningar på forskning och infrastruktur utan också kan öka möjligheterna för konsumenter att köpa billigare produkter i EU och få på plats en verklig frihandel i världen. Det skulle vara en välkommen vitamininjektion i hela världsekonomin och framför allt ge goda möjligheter för fattiga länder att få en ökad ekonomisk utveckling genom att producera livsmedel som de kan sälja till rika länder som länderna i EU. Om kommissionen menar allvar med att tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning nu är det som ska prioriteras håller det inte att samtidigt föreslå åtgärder som går i motsatt riktning. Dit hör en skatt på finansiella transaktioner som kommissionen själv säger är problematisk. Men det finns också andra förslag i det här dokumentet som inte håller. Fru talman! I kristider är det lätt att bara se problemen. Därför får vi inte glömma att EU nu också tar viktiga steg som är positiva. Vi kan välkomna Kroatien som en ny medlem, och vi kan genom de senaste årens omvälvningar se ett nytt hopp om att förbättra relationerna med länderna söder om Medelhavet och hjälpa dessa länder till demokrati, rättsstat och det välstånd som marknadsekonomiska reformer och tillgång till den europeiska marknaden skulle kunna medföra. Fru talman! Trots krisens alla utmaningar och problem bör vi ta fasta främst på de möjligheter som ett fritt, fredligt, enat och öppet Europa kan erbjuda både oss som bor här och resten av världen. Kommissionens arbetsprogram pekar på flera viktiga och välkomna reformer men innehåller också, i ärlighetens namn, en del mindre bra idéer och förslag. Därför är det viktigt att länder som Sverige, med god erfarenhet av just reformer, tar för sig i diskussionerna i Bryssel. Sveriges röst ska vara stark och engagerad för ett bättre Europa. Därför vill jag yrka bifall till utrikesutskottets förslag till beslut.

Fru talman! Gustav Blix sade att vi får inflytande med europakten. Argumentationen från statsministern och förespråkarna för europakten har ju varit närmast av negativ art, nämligen att vi ska förhindra att vi behöver bindas av de åtgärder som kommer att föreslås inom europakten och att vi kommer att få sitta med vid bordet, vilket nu är tillförsäkrat, en gång per år. Inflytandet är något marginellt, för att uttrycka sig milt, Gustav Blix. Problemet handlar ju om huruvida europakten är bra eller dålig. Är det rätt eller fel väg? Det är det som också diskuteras i utskottets utlåtande om kommissionens arbetsprogram. Det verkar som om majoriteten lite för lite har insett att det finns en gräns där nedskärningar slår över och blir kontraproduktiva. Nedskärningarna kommer att leda till att det blir svårare att hämta igen den ekonomiska kris som nu genomsyrar läget i flera av EU:s länder. Ett av skälen till det är euron. Gustav Blix hör till ett parti som arbetade mycket hårt för ett ja till svenskt euromedlemskap 2003. Jag antar att varken Gustav Blix eller partiet har ändrat uppfattning. De tycker fortfarande att det är en bra idé med en centralbank i Frankfurt som bestämmer räntan och valutapolitiken för hela detta icke naturliga valutaområde, vilket är ett av de stora problemen i dag. Det är ett av de absolut största problemen vi har, nämligen att det inte är ett naturligt valutaområde. Det innebär stora problem för länder som inte hör till EU:s kärnländer, till de största ekonomierna. När Tyskland bestämmer räntan och valutan får Grekland betala priset. Därför borde egentligen Gustav Blix tacka svenska folket för att de var klokare än vad Moderaterna var - de var klokare än vad Gustav Blix, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var - och röstade nej till euron 2003.
Fru talman! Man kan se det på ett annat sätt. Europas kris är väsentligt mycket äldre än euron. Det här är en utmaning som vi har försökt att adressera gemensamt ända sedan jag föddes. Euron var ett svar på detta. Den har tjänat många länder bra och också inneburit en välkommen vitamininjektion i Europas ekonomi. Men det finns problem kvar att lösa. Det grundläggande problemet är just det som man med finanspakten och andra åtgärder nu försöker komma till rätta med. Det handlar om: Har vi regler? Respekteras de reglerna? Följs de reglerna? Det finns euroländer som har klarat sig ganska bra i krisen. Det finns euroländer som har enormt stora problem. Det finns länder utan euron som har problem, och det finns länder utan euron som har klarat sig bättre. Jag tror att förklaringen snarare går att hämta i hur väl man har klarat att reformera den nationella ekonomin på hemmaplan. Det var också det jag lyfte fram i mitt anförande. Europa har mycket att göra. Länder som Grekland och Italien är i en rankning vad det gäller öppenhet placerade på platserna 92 och 119 i en internationell jämförelse. Där har vi problem. Lars Ohly skulle vilja se ett tack från Moderaterna för folkomröstningsresultatet när det gäller euron. Var har vi tacket för det EU-medlemskap som har inneburit stora möjligheter för svenska företag och för svenska anställda att ha bra jobb i Sverige? EU-medlemskapet har tjänat Sverige väl. Där röstade Lars Ohly nej. Har du tackat svenska folket för att de röstade ja till EU och därmed också gav möjlighet till tillväxt, investeringar, företagande, öppenhet och inflytande i Europa?
Fru talman! Det vi varnade för när vi hade omröstningen om EU 1994 var att fackliga rättigheter skulle attackeras, att vi skulle se en period av nedskärningar, att vi skulle se försämrade sociala rättigheter och att vi skulle riskera att få en högre arbetslöshet i Sverige än vad vi hade haft historiskt. Tyvärr besannades allt det. Vi är nu fast i en massarbetslöshet i Sverige, och vi har historiskt sett oerhört höga arbetslöshetstal. Det har i sin tur lett till ökade orättvisor, klasskillnader och ojämställdhet. Det här är naturligtvis inte enbart beroende på det svenska EU-medlemskapet. Men att EU-medlemskapet i sig har inneburit en positiv utveckling för svenska löntagare och för människor som bor och lever i Sverige tror jag är lite svårt att leda i bevis. Problemet för Gustav Blix och för Moderaterna är att de är fast vid centrala lösningar på Europas problem. Det är en centralisering där demokratin tappar i kraft och inflytande, en centralisering som innebär att de största länderna bestämmer takten och utvecklingen. De andra länderna får hänga på, oavsett om de gynnas av det eller inte. Det vi ser i dag i Grekland, i Portugal, i Spanien och i Italien och som vi har sett på Irland är just hur den politiken är förödande för människors möjligheter till rättvisa villkor, jämställdhet och jämlikhet i samhällen och en god ekonomisk utveckling. Därför tror jag nog att min fråga om ett tack till svenska folket från Moderaterna och Gustav Blix är något mer relevant. I dagens ekonomiska och politiska situation tror jag att det är uppenbart för de allra flesta. Vi är tacksamma för att vi röstade nej till euron. Det är 8 procent av svenskarna som tror på euron i dag. Det är 20 procent som tror på spöken. Det säger något om eurons styrka i den svenska opinionen.
Fru talman! Jag tycker att Lars Ohly lyssnade lite dåligt på det jag sade, för var det någonting jag verkligen ville understryka i mitt anförande så var det detta: Ska vi möta den här utmaningen och de problem som finns i Europa ligger huvudansvaret inte i Bryssel, utan det ligger hos de nationella parlamenten och de nationella regeringarna, som behöver göra saker för att öppna upp sin ekonomi och få den att fungera bättre. Det är väl ingen slump att det är så stor skillnad i fråga om hur de här EU-länderna till exempel bedöms vad det gäller ekonomisk utveckling och öppenhet? Det är ingen centralstyrning som säger att allting är likadant. Detta visar tvärtom på vilka enorma skillnader det är mellan länder som har valt en linje som jag känner igen ganska mycket från vänsterargumentationen hemma - det handlar om att skydda, ha skråväsen, att reglera och att göra det svårt för människor att investera och att driva företag - och länder som har varit mer öppna, som Sverige och Nederländerna, som också har klarat krisen bättre. Det här är någonting vi måste göra på hemmaplan. Sedan finns det viktiga saker vi kan göra gemensamt i Bryssel, och det ska vi göra. Det handlar om att få till stånd ett bra regelverk för den inre marknaden. Det handlar också om att ha en budget som vi förhoppningsvis kan få på plats, som just motverkar att vi stänger oss mot omvärlden och som stärker vår egen konkurrenskraft genom satsningar på forskning och infrastruktur. Där har vi mycket att göra gemensamt i EU, men den stora hemläxan måste vi göra på nationell nivå. Det är de tuffa utmaningar som länderna nu brottas med. Jag tror att vi ska vara rätt imponerade av vad en del länder gör och också hoppas på mer av andra. Den här debatten tycker jag att vi ska fortsätta att ha i denna kammare men också runt om i Europa. Hur får vi tillbaka sysselsättning, och hur får vi en ökad konkurrenskraft? Det här är inget nytt problem. Vi har brottats med det sedan 70-talet. Nu är det dags att vi på allvar tar tag i det.

Fru talman! Vi har i dag att diskutera utrikesutskottets utlåtande över EU-kommissionens arbetsprogram för detta år, alltså 2012. Det borde egentligen inte vara så mycket att orda om eftersom programmet redan är antaget, inte i går eller i förra veckan utan för tre månader sedan. Men det är ändå bra att det här tillfället ges att diskutera vikten av det europeiska samarbetet, och vi ser också en del ganska tydliga skiljelinjer. Europa står i dag inför mycket stora utmaningar på både kort och längre sikt. Vår kontinent befinner sig i en mycket svår kris. Det är en ekonomisk kris, och det är också en politisk kris. Enligt Världsbankens studie Global Economic Prospects är eurozonen den enda region i världen som förutspås få negativ tillväxt i år, 0,3 procent, att jämföra med Kina som förutspås växa med nästan 9 procent i år. Flera stater i Europeiska unionen befinner sig i en djup finansiell kris, en kris som i grund och botten beror på att länder har belånat sig till den grad att man nu inte klarar av att betala sina skulder. Vi i Sverige har, som vi alla vet, själva befunnit oss i en liknande situation för 20 år sedan. Det krävdes mycket mödosamma ansträngningar för att vårt land skulle resa sig ur krisen. Vi ser nu hur stater med en betydligt svagare industriell bas, lägre produktivitet och svagare skattekraft har drabbats ännu mer än vad vi gjorde. Utmaningarna för Grekland är därmed betydligt större än de hinder vi själva hade att ta oss över i Sverige i början av 1990-talet. Men denna ekonomiska kris är också en politisk kris. När Europas ekonomier går på tomgång minskar attraktionskraften för den europeiska modellen. EU:s så kallade "mjuka makt" förlorar i betydelse. Det blir svårare för oss att påverka i världen, inte minst i vårt omedelbara närområde i det södra grannskapet. Att Europeiska unionen är i kris försvagar hela den fria världen och förstärker den trend världen har sett de senaste årtiondena, där alltmer makt förflyttas österut. Fru talman! Det är lätt att flytta ett huvudkontor från Europa, men det är betydligt svårare att flytta Alperna, Donau eller Skanderna. Vi befinner oss där vi befinner oss i Europa. Våra öden, utmaningar och möjligheter tvinnas samman av det faktum att vi är grannar och lever sida vid sida. I årtusenden har folken i Europa slagit ihjäl varandra. Demokratin är en förhållandevis ung företeelse och definitivt inte ett styrelseskick som vi kan ta för givet. Vi måste därför stå upp för centrala principer om demokrati och mänskliga rättigheter, och vi måste värna det europeiska samarbetet som ett sätt att lösa centrala frågor för Europa vid förhandlingsbordet i stället för på slagfältet. I det perspektivet, fru talman, är utvecklingen i Ungern mycket oroväckande. Den grundlag Ungern har antagit och den medielag som antogs förra året stärker det sittande regeringspartiet Fidesz. Det skapar en rädsla hos fria medier, och vi har redan sett konkreta exempel på hur människor har drabbats av dessa lagändringar. Det är därför mycket bra att Europeiska kommissionen nu granskar Ungern. Inget samarbete är starkare än dess svagaste länk. När en medlemsstat i Europeiska unionen börjar tumma på grundläggande principer undermineras i förlängningen trovärdigheten inte bara för Ungern självt utan för hela Europa, hela EU. Jag noterade att den ungerska utrikesministern sade så här: Ni behöver inte vara oroliga, därför att 90 procent av medierna i Ungern är i privat ägo, och i huvudsak kommer kritiken från vänsterorienterade medier. Det där är nästan exakt vad regeringen i Venezuela sade för tio år sedan när man införde liknande inskränkningar i mediefriheten där, fast då sade man att kritiken kommer inte bara från vänster utan den kommer bara från höger, och dessutom är de allra flesta medierna privata. I dag, tio år senare, är situationen i Venezuela en annan. Yttrandefriheten är betydligt mer inskränkt. Om man börjar tumma på yttrandefrihet och pressfrihet i Ungern är risken att man står där om tio år. Då kan man inte hävda att kritiken bara kommer från några extremister långt ute till vänster, för det är faktiskt inte sant. Kritiken kommer i högsta grad också från den liberala gruppen i Europaparlamentet tillsammans med socialdemokrater, de gröna och socialisterna. Fru talman! Låt mig peka på några viktiga liberala utmaningar för EU i dag. Det är nödvändigt att genomföra kraftfulla ekonomiska reformer i medlemsstaterna för att stärka ekonomin och öka sysselsättningen. Det krävs såväl krishantering på kort sikt som strukturreformer på längre sikt. Vi i Folkpartiet är övertygade om att detta i slutändan kommer att kräva ett fördjupat samarbete i Europa för att riva fler handelshinder och begränsningar för ekonomisk utveckling, globalisering och frihandel. Dit hör inte skatter på finansiella transaktioner eller andra typer av regleringar, utan snarare reformer för att locka kapital till Europa i stället för att skrämma kapital bort från Europa. Det är också nödvändigt att EU:s budget allokerar resurser till sådant som skapar produktivitet, tillväxt och jobb, inte minst forskning och produktiva näringar. Fru talman! Det är också nödvändigt att Europeiska unionen, trots de svåra ekonomiska tider som råder, förmår att mobilisera kraft för att bidra på ett konstruktivt sätt till utvecklingen i det södra grannskapet. Den arabiska våren är historisk såtillvida att miljoner människor har gått ut med sina bara händer eller möjligen med en megafon och i värsta fall med en planka för att konfrontera djupt diktatoriska och korrupta regimer. Men vi har ingen aning om hur dessa länder kommer att se ut om fem tio år. Vi vet att alla människor som demonstrerar inte nödvändigtvis är progressiva demokrater. Det finns också mörka krafter i dessa samhällen som nu vädrar morgonluft och som tidigare har varit i opposition till regimerna. Det är därför väldigt viktigt att EU ökar sitt stöd till demokraterna i Mellanöstern och i arabvärlden och att man ökar trycket på de regimer som sitter kvar vid makten att genomföra demokratiska reformer och på de nya regimer som har tagit över att inleda en demokratisering och fördjupa detta. Fru talman! Europeiska unionen måste försäkra sig om att alla medlemsstater lever upp till de principer som slås fast i EU:s fördrag och andra internationella relevanta dokument. Vi kan inte utgå ifrån att medlemsstaterna på något sätt skulle vara immuna mot auktoritära tendenser. Tvärtom måste vi vara ännu mer noggranna i att efterfölja att mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati garanteras i alla medlemsstater. Fru talman! Vi ser nu hur EU-motståndarna vädrar morgonluft. Det är tories och det är Timo, det är Jonas och det är Jimmie. De var emot detta samarbete i går, de är emot detta europeiska samarbete i dag och de kommer garanterat att vara emot detta samarbete i morgon. Men deras lösningar skulle inte hjälpa Europa genom den kris vi i dag går igenom. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har båda sina rötter i de rörelser som skövlade, brände och plågade vår kontinent i årtionden. Vi andra har mödosamt byggt upp Europa igen efter stöveltramp och satellitstyre. Vi måste klara av denna skuldkris och den politiska förtroendekris som Europa står inför i dag. Det är det som är vårt viktigaste uppdrag för de kommande åren.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att det fanns mycket som jag instämde med i Fredrik Malms anförande. Det var till exempel väldigt klargörande och tydligt vad gäller utvecklingen i Ungern. Det är något jag skäms över just nu att så lite sägs och så många är så tysta om en utveckling som helt uppenbart kränker demokratin och riskerar att leda till att minoriteters rättigheter ytterligare försämras i ett land som inte är känt för att kunna värna dem särskilt bra. Men på slutet kände jag bättre igen Fredrik Malm. Synen på demokratin är oerhört viktig. I ett läge när den ekonomiska krisen riskerar att leda till nedskärningar, som jag menar också i sin tur främjar grogrunden för rasism och främlingsfientlighet, är det kanske viktigare än någonsin att främja demokratin och att hävda demokratin. Det vi ser i Europa i dag och som jag försökte framhålla i mitt anförande är snarare att demokratin ses som ett problem. Man sätter demokratin åt sidan och tycker att det är viktigare att tjänstemän som inte kan avsättas får ansvaret för att lösa ekonomiska kriser. Man ökar makten hos en EU-kommission som består av teknokrater och hos en domstol som inte kan avsättas i allmänna val, medan de folkvalda representanterna får mindre inflytande och mindre makt. Därigenom minskar makten hos medborgarna. Därigenom minskar makten hos dem som har rösträtten. Detta är, som jag ser det, det stora problemet just nu. Vi har en EU-kommission och många länder i Europa som inte ser demokratin som vägen ut ur krisen utan som ser demokratin som ett hinder för att komma ut ur krisen. Jag tycker att det skulle vara klädsamt med lite hårdare kritik från utskottets majoritet likväl som från Folkpartiet mot en inriktning som sätter demokratin åt sidan i tider av kris. Det är då, om någonsin, som demokratin behöver värnas och utvecklas, Fredrik Malm.
Fru talman! Det var mycket intressant att lyssna till Lars Ohly. Jag kan dela synen i beskrivningen av att det finns ett demokratiskt underskott i Europeiska unionen. Men lösningen på detta är i så fall att öka inflytandet för folkvalda politiker, och det tror jag i praktiken innebär en mer federalistisk utveckling av unionen. Det skulle vara mycket bra med ett ökat inflytande för Europarlamentet, exempelvis. Jag upplever att det är ett problem för Europeiska unionens funktionssätt att oppositionen i de olika medlemsstaterna - Vänsterpartiet i Sverige och andra partier i andra länder - har svårare att påverka eftersom det i ministerråd, kommissionstillsättningar och annat i huvudsak är regeringar och majoriteter i medlemsstaterna som påverkar. Jag skulle gärna se en fördjupad demokrati i Europeiska unionen såtillvida att makt förflyttas ytterligare till Europaparlamentet. Det vore glädjande om också Vänsterpartiet stöder detta. Det skulle vara ett trendbrott från partiets mer historiska EU-skepticism mot en mer federalistisk inriktning. Men det vore förstås positivt. Jag har försökt peka på ytterligare en sak i detta anförande och även i det anförande som jag höll i den utrikespolitiska debatten tidigare, nämligen att om Europeiska unionen försvagas och om krisen i Europeiska unionen innebär att vi inte har kapacitet att agera mer globalt och regionalt så försvagas egentligen hela den fria världen. Vi har sett att det finns andra modeller för att bygga stater och samhällen - inte minst den kinesiska. Signalen från Kina till många auktoritära länder i världen är att den kinesiska modellen är rätt framgångsrik. Jämför den med den grekiska eller den italienska! Italien har haft nolltillväxt i tio år. Kina har haft 10 procents tillväxt i 30 år. Dessutom kan en regim behålla makten i Kina utan att introducera några fria val. Det är oroväckande om den europeiska modellens attraktionskraft minskar till förmån för modeller som den kinesiska.
Fru talman! Repliken på mig kunde ha tagits på Gustav Blix, som försökte leda i bevis att det är korrupta regimer som saknar öppenhet som har framgång i ekonomiskt hänseende. Det är inte riktigt sant. Vi har uppmärksammat detta som ett problem. Vi tycker att det stora problemet i svensk utrikespolitik är bristen på konsekvens. Sverige har lätt att ta avstånd från diktaturer och brott mot mänskliga rättigheter i länder som vi inte har stora handelsförbindelser med. Men den svenska hållningen till Kina har både under socialdemokratiska och borgerliga regeringar tvärtom präglats av ett hänsynstagande som knappast hade varit fallet om inte Kina hade varit en sådan ekonomisk stormakt som det är. Detta tycker jag är en brist på konsekvens som är förödande för vår syn på demokrati och vår möjlighet att hävda demokratin i alla situationer. För att gå tillbaka till grundfrågan tror jag snarare att federalismen skulle göra att möjligheterna för medborgarna att känna sig delaktiga i de beslut som fattas minskar ytterligare. Den svenska demokratin och möjligheterna att påverka de folkvalda som i sin tur fattar besluten är i stor utsträckning uppbyggd på att vi nationellt har format våra demokratiska institutioner. Jag tror att få svenskar känner att man i någon avgörande mening har påverkat sammansättningen av EU-parlamentet. Det är ganska få svenskar som sitter där, och det är dessutom ganska få svenskar som anser att det är mödan värt att delta i valet. Men den svenska riksdagen har en demokratisk legitimitet genom ett högt valdeltagande och genom en historisk tradition. Därför tycker jag att det är viktigare att förstärka de nationella demokratiska institutionerna och motverka de teknokratiska bestämmanden som finns hos EU-kommissionen och EU-domstolen och som jag ser alldeles för mycket av i det arbetsprogram som vi just nu diskuterar. Där skulle det vara välkommet om Folkpartiet anslöt sig till en kritik mot EU-kommissionens inriktning.
Fru talman! Vad gäller Kina noterar jag att tre partier gick till val på att USA skulle lämna alla sina militärbaser i bland annat östra Asien. Det hade stärkt Kina, kan jag säga. Det hade stärkt den kinesiska dominansen i världen och skapat en mycket stor oro i det bälte av demokratier som ligger öster om Kina - Japan, Korea, Taiwan, Filippinerna och andra. Nåväl, det är inte detta som är vårt huvudämne att diskutera här. Givetvis har de folkvalda politikerna i de nationella parlamenten en legitimitet gentemot landets invånare. Denna legitimitet förs också in i EU-maskineriet på en mer central nivå inom ministerråd och annat. Så är det. Men i det långa loppet och i och med den fördjupning av samarbete som kommer att vara nödvändig i Europa och i Europeiska unionen kommer det hela i slutändan att innebära att det måste finnas folkvalda politiker på den europeiska nivån som kommer att få en ökad bestämmanderätt och ökat inflytande. Detta menar jag som liberal. Fru talman! Lars Ohly tar upp ytterligare en sak när det handlar om medlemsstaterna och Europeiska unionen. Om vi tittar på hur verkligheten ser ut och om vi är realistiska tror jag att det enda sättet att verkligen stärka de enskilda individernas makt och möjligheter i ett land som Grekland i dag är att man får ekonomin i ordning. Vi kommer inte att kunna komma ifrån att om man inte lyckas sanera finanserna i de europeiska stater som i dag har mycket höga skuldberg kommer det i slutändan att slå ännu hårdare mot den grekiska allmänheten och mot vanligt folk i Grekland. Någonstans hänger detta med demokrati och möjligheter för Europa ihop med att de europeiska länderna klarar av att genomföra de åtstramningspaket som behövs. Det vore förstås glädjande om Vänsterpartiet var ännu tydligare med vikten av att detta genomförs och av att vi samarbetar om detta.

Fru talman! Som har framgått är detta en debatt om ett arbetsprogram som är antaget - arbetsprogrammet för kommissionen 2012. Det antogs den 15 november. Det är ett arbetsprogram som också har utblickar för kommissionens fortsatta verksamhetstid 2013-2014. Det som är viktigt är att denna kammare och vi som svenska parlamentariker får möjlighet att diskutera vad som är i görningen. För oss, fru talman, och för mig som centerpartist är det givet att hävda ett frihetligt och hållbart EU, ett öppet EU, ett grönt EU och ett fredligt och ekonomiskt starkt EU som ger människor ökade möjligheter - inte färre. Vi vill se EU som en stark internationell stämma för demokrati, för mänskliga rättigheter, för jämlikhet och solidaritet, för respekt för FN:s stadga och för folkrätten. Fru talman! I ekonomiska kristider, som vi upplever i EU i dag, är det oerhört viktigt att minnas denna vision. Det är i kris som vännerna prövas, och det är där vi är i dag. Vi står inför stora utmaningar - att bygga om och reformera EU, att reformera våra länder och att satsa på forskning, innovationer och på det gröna, framtidsinriktade nyföretagandet. Fru talman! Låt mig dela en bild. Den avgående finska presidenten var nyligen i Strasbourg när jag var där. Hon fick då frågan: Om du tittar på EU och Europa utifrån - vad ser du för bild? Hon sade: Jag ser en gammal och trött kontinent. Fru talman! Det är detta som är så viktigt att se. Vi står inför stora utmaningar när det gäller att förändra och förnya. Vi måste hålla fast vid det som är EU:s 2020-program - tillväxtagendan - för företag, företagsamhet och nya jobb, för hållbarhetsfrågor och för en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Rio + 20 finns med i arbetsprogrammet, och det är viktigt. Jag tyckte att det var bra att många i morse kunde höra att EU går före när det gäller att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken. I dag samlas man i Moskva för att försöka hitta metoder för att komma till rätta med EU:s frontlinjearbete för att bringa ned koldioxidutsläppen från flygtrafiken med den koldioxidskatt som införs. Så ska EU fortsatt jobba. Likaså är kvinnors deltagande på arbetsmarknaden bra och viktigt. Nyligen fick vi, fru talman, från Världsbanken en rapport som visar hur avgörande det är för att klara tillväxten att kvinnor är delaktiga på arbetsmarknaden. Det är klart att det är ett hot mot en framgångsrik nationell ekonomi och mot tillväxt och välstånd om 50 procent, eller mer, mer eller mindre står utanför arbetsmarknaden. Därför är det bra att också det finns med i arbetsprogrammet. Vi välkomnar att det danska ordförandeskapet lyft fram respekten för arbetsmarknadens parter och de avtal som träffas mellan dessa som en prioriterad åtgärd. Fru talman! När vi här i dag diskuterar går det inte att tänka bort att diskussioner i dag pågår också i det grekiska parlamentet. För mig blir bilden av en tidigare statsminister ganska tydlig när vi talar om det grekiska exemplet. Det var ju en statsminister som sade: Den som är satt i skuld är inte fri. Nog kan vi på något sätt tänka på de orden nu när vi ser vad som händer i Grekland. Det här visar på vikten av att varje land gör sin hemläxa, har ordning i sin ekonomi och inte blundar vare sig för världen utanför eller för de värden som byggts upp i landet. Samtidigt, fru talman, visar vi i dag i EU att vi gemensamt tar ansvar och att vi är beroende av varandra och måste ställa upp. Det handlar om praktisk solidaritet, om en sammanhållningspolitik som prövas. Klarar vi inte sammanhållningspolitiken inom EU riskerar det i längden hela projektet. Det handlar, fru talman, om mänskliga rättigheter. Klarar vi inte att bygga ett EU baserat på mänskliga rättigheter har vi tappat ett grundvärde på vilket vi formerat hela projektet. Även om det inte finns upptaget här hoppas jag att vi får se en framgång när det gäller EU:s anslutning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter eftersom det är en viktig signal i dessa ekonomiska kristider att vi har MR-frågorna i högsätet. Fru talman! Jag måste också beröra det som tidigare varit uppe här i debatten gällande Ungern. Jag är glad över att EU och EU-kommissionen i det här läget hänvisar till Europarådet eftersom EU i sitt eget traktat, i det Lissabonfördrag som vi beslutat om, inte har tillräckligt med muskler och en tillräcklig juridisk grund för att hantera frågor av den sort som vi nu diskuterar när det gäller Ungern. Jag råkar, fru talman, ha fått uppdraget att särskilt granska Ungern så jag ska inte djupare gå in på detta. Men det är naturligtvis oerhört viktigt att EU inte underminerar utan i stället stärker det gemensamma uppdrag vi har: att hävda de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten. Fru talman! Jag är ödmjuk inför alla de utmaningar som enskilda människor ute i Europa i dag möter. Det är en oerhört tuff situation. Det här kräver mod och en vilja till reformer men även en insikt om att det inte blir lättare eller bättre om vi sticker huvudet i sanden, tänker bort problemen och tror att det löser sig. Det finns personer i den här debatten som gått i den riktningen, som vill stänga dörrar och fönster, riva broar och tro att framtiden då blir god.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

Fru talman! EU står inför sin största prövning någonsin. Misskötsel av finanspolitiken har placerat många medlemsstater på ruinens brant, i ett läge med underskott i statsfinanser, hög statsskuld och hög arbetslöshet. Den Europapakt som Sverige ställt sig bakom börjar ta form. Men det återstår åratal av arbete för att hjälpa de länder som behöver ekonomiskt stöd och för att lyfta dem ur deras hopplösa situation. De europeiska länder som har ekonomiska problem påverkar hela Europeiska unionen och kräver därför hela Europeiska unionens hjälp. Fru talman! Europakommissionens arbetsprogram för 2012 innehåller en rad viktiga initiativ när det gäller att vända dagens kris till tillväxt. Skuldkrisen ska hanteras, och tillväxttakten och sysselsättningsgraden ska ökas. Sysselsättning skapar inte bara ekonomisk stabilitet utan också en möjlighet för människor att känna social delaktighet. En viktig uppgift för den ekonomiska politiken handlar om att det sker en utveckling så att resurser skapas för att åstadkomma en bättre livssituation för alla människor, över alla gränser. Kristdemokraterna anser att solidaritet med krisdrabbade länder ska visas. Vi välkomnar både de stödinsatser som görs och de stödinsatser som planeras för att skapa förtroende på finansmarknaden. Också de länder som är i behov av ekonomiskt stöd måste ta ansvar och genom olika reformer i respektive land öka sina intäkter i förhållande till kostnader och skapa ekonomisk stabilitet. Europeiska unionen är under ständig förändring, och kommissionens arbetsprogram för 2012 syftar nu till att vi tillsammans skapar ytterligare förbättringar när det gäller att möta de utmaningar som Europeiska unionen står inför. Något som inte tas upp i utlåtandet men som ändå är värt att nämnas är europakten, EU-pakten. För oss kristdemokrater är detta en viktig fråga då Europasamarbetet påverkar den svenska ekonomin och ett deltagande i europakten medför ett större inflytande för Sverige. Fru talman! Kommissionen lyfter fram fyra prioriterade huvudområden för sitt arbetsprogram. Två av dessa handlar om att ge EU en stark stämma i internationella sammanhang samt om att bygga en stabil och ansvarstagande europeisk union. Vi kristdemokrater vill verka för ett starkt Europa som kan leda och hantera inte bara europeiska problem utan också globala problem. I utlåtandet konstaterar kommissionen att solidaritet är en grundläggande värdering inom Europeiska unionen. Detta är helt i linje med den kristdemokratiska politiken. För oss är solidaritet och medmänskligt ansvar centrala delar. Ansvarstagande och solidaritet för våra medmänniskor har inga gränser. Fru talman! Arbetsprogrammet för 2012 värnar om ett öppet Europa med en god grannskapspolitik, med en ökad konkurrenskraft och med en gränsöverskridande handel som främjar sysselsättning, utveckling och fred. EU ska fortsätta sin kamp för att främja demokratin genom partnerskap och gränslösa relationer. För att bygga en stabil europeisk union med öppenhet och samarbete över gränserna krävs ett gemensamt ansvarstagande samt solidaritet. Därför välkomnar vi Kroatien som den tjugoåttonde medlemmen i Europeiska unionen och ser fram emot att resterande länder på Balkan och alla andra länder som står på tur blir medlemmar så fort de uppfyller kriterierna. Fru talman! Kristdemokraterna vill speciellt uppmärksamma arbetsprogrammets särskilda strategi för att förebygga och motverka människohandel. Den handel med människors kroppar som sker över hela världen och där främst barn och yngre kvinnor faller offer är fruktansvärd och måste stoppas! Människohandeln är kopplad till en rad olika former av internationell brottslighet, och vi anser därför att arbetsprogrammets särskilda strategi är bra. Vi menar också att det är bra att EU tar ansvar i det internationella fredsarbetet, i kampen mot terrorismen och för skyddet av minoriteter och mänskliga rättigheter. EU ska bana väg för en mer rättvis och friare värld genom att leda det globala politiska samarbetet. Konflikter drabbar hela samhällen och förhindrar en god utveckling. Ett nära samarbete för det internationella freds och säkerhetsarbetet är en prioriterad fråga i arbetsprogrammet och en prioriterad fråga för oss kristdemokrater, eftersom samarbete främjar världsfreden. Fru talman! I förvaltarskapstanken, som är central för Kristdemokraterna, är ansvaret för miljön en viktig del. För att få bukt med miljöproblemen behövs både ett personligt ansvarstagande för hur vi kan leva mer klimatsmart och ett gemensamt ansvar på europeisk och internationell nivå. Därför är vi starkt positiva till att kommissionen enligt arbetsprogrammet fortsätter arbetet med globala miljöfrågor. Genom arbetsprogrammets strategi, som ska påskynda utvecklingen av förnybar energi på EU:s inre marknad och minska växthusgaserna och utsläppen globalt, kan vi nå konkreta resultat. Vi välkomnar att EU fortsätter sin kamp för ett bättre klimat. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Politik är inte bara det omöjligas konst - det är också det möjligas konst. Dessa ord kom från Václav Havel, som tyvärr avled, alldeles för tidigt, den 18 december förra året. Han var en av Europas allra största, tillsammans med Polens Lech Walesa. De blev bägge symboler i kampen för att avskaffa den kommunistiska diktatur som förpestade vår egen kontinent. Jag tycker att vi genom Havels livsgärning ska minnas att det inte var många år sedan och inte många mil härifrån som diktaturens fasor och förtryck höll människor fångna. Det är därför denna riksdag och den regering jag tillhör har valt att ägna mycket tid det senaste året åt att uppmärksamma framför allt Baltikums frigörelse från den sovjetiska diktaturen. Vi kan fortsatt konstatera att människors frihetslängtan är lika rättfärdig och lika stark världen över. Sedan vi möttes för ett år sedan har diktatorer fallit i Libyen, Egypten och Tunisien. Det var något många av oss inte trodde skulle ske de närmaste åren. Jag vet att det nu också börjar en mödosam resa mot demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter, och här har vi från EU en stor skyldighet att göra skillnad och vara den starkaste rösten för demokrati och frihet i världen. Unga frihetsaktivister just i dag, på gatorna i Syrien, Bahrain och Belarus, ska känna att Europa står på deras sida. I dag ska vi diskutera kommissionens arbetsprogram. Det är ett program som har lagts fram i en anda och en tid av gigantiska utmaningar för EU och där, för att använda Havels ord, politiken måste kunna finna lösningar på både det omöjliga och det möjliga. Det är en tid där Europa kanske ser den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talets dagar. Här ser vi hur många européer inte minst genomlider en oerhört svår period, också i Sveriges grannländer. Jag tänker på de lettiska lärare som för några år sedan fick sina löner nedsatta med 25 procent. I dagens Lettland ser vi dock att det sker en återhämtning i ekonomin. Detta är utmaningar som inte bara rör vårt närområde utan också på ett större plan hur Europas ekonomi och konkurrenskraft ska bli starkare igen och hur vi ska vara en dynamisk union där nya jobb skapas, innovationer och företag kommer fram och där människor fritt kan utveckla sina förmågor. Den statsfinansiella krisen - skuldkrisen - har följt på en bankkris som har drabbat länder både inom och utanför eurosamarbetet. Vi ska komma ihåg att omvärlden inte inväntar Europa. EU-länder måste ta ett större ansvar än vad vi har sett. Den gemensamma nämnaren i krisen är inte vilken valuta de länder som har drabbats av krisen har, utan det handlar om att många länder inte har följt de regler som har satts upp i stabilitets och tillväxtpakten. De har levt över sina tillgångar. Under de två senaste åren har EU vidtagit åtgärder för att stärka regelverket, för att undvika framtida kriser. Vi har beslutat om tvåpack, sexpack och den europeiska terminen, och 25 länder har förhandlat fram den så kallade finanspakten. För att komma ur denna besvärliga situation krävs fortsatt budgetkonsolidering, men också ett nationellt genomförande av de strukturreformer som krävs för att skapa förutsättningar för tillväxt i EU:s medlemsländer. Dessa åtgärder är viktiga på nationell nivå men också på EU-nivå, och det är detta kommissionen tar fasta på i sitt program. Jag välkomnar programmet i stort, men det finns självklart delar i kommissionens program som regeringen inte alls håller med om. Vi stöder inte kommissionens förslag om en finansiell transaktionsskatt. Vi är väldigt tveksamma till att undanta mikroföretag från arbetsmiljöregler, eftersom vi tycker att arbetstagare i mindre företag inte ska särbehandlas och utsättas för större risker än arbetstagare i större företag. I stort delar vi dock kommissionens strävan att komma till rätta med krisen. Vi kan inte heller från svensk sida ställa oss utanför och blunda för vad som sker i andra länder. Sverige är inte en isolerad ö - 70 procent av vår export sker till andra EU-länder. Vi vill också ha ett mycket tydligare feministiskt perspektiv på bristen på jämställdhet, som är påtaglig i alltför många EU-länder. Jämställdhet leder inte bara till kvinnors frigörelse och makt över sina egna liv, utan det handlar också om tillväxt. Det finns studier som pekar på att om kvinnor och män skulle arbeta i lika stor utsträckning skulle bnp:n kunna höjas med över 20 procent. Ökad jämställdhet kanske är den absolut viktigaste tillväxtskapande reformen i Europa i dag. EU har inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar, vilket faktiskt är fallet år 2012. Mitt i den brinnande krisen måste vi våga lyfta blicken och diskutera EU:s globala ställning. Jag tror att dagens ekonomiska maktbalans kommer att diktera morgondagens politiska värderingar. Ett försvagat EU ekonomiskt sett innebär också ett försvagat stöd för en global kamp för frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Den stora frågan är nu om Europa åter ska bli världens ekonomiska centrum eller förpassas till att bli världens största museum. Här är Europas bristande konkurrenskraft ett gigantiskt problem vi inte får försumma. De avregleringar Sverige gjorde på 1990-talet, som Gustav Blix förtjänstfullt nämnde i sitt anförande, är nödvändiga för fler länder. Bakom varje reglering finns nämligen en vinnare - ofta ett skrå, som har makten över en sektor - men mångdubbelt fler förlorare. Framför allt är det EU-medborgarna som är de största förlorarna. Jag hoppas verkligen att Italiens nye ledare Monti kommer att kunna fortsätta med ett ambitiöst reformprogram. Vi ser även hur västvärlden tappar mark i snabb takt. I Kina, Japan och Sydkorea produceras nu mer bilar än vi gör i Europa och Nordamerika tillsammans. Vi ser hur företagen också inom kunskapssektorn, it-sektorn, medicin och utveckling lämnar Europa till förmån för Asien. Europa måste också ta sig ur denna kris för att vara den politiska kraften för frihet och öppenhet. Det handlar nämligen om vilken tyngd världens fria demokratier ska ha i framtiden. I dag ser vi att Kina är Afrikas största handelspartner. Landets investeringar där har tjugodubblats på tio år. Frihandel är en fantastisk fattigdomsbekämpare globalt, men samtidigt är det ingen garant för frihet eller demokrati. Ingenting talar för att Kina kommer att sprida de mänskliga fri och rättigheterna i världen. Efter den arabiska våren försöker nu flera nordafrikanska länder skapa fungerande styrelseformer. För att Europa ska kunna vara en attraktiv förebild måste vi hålla rent framför vår egen dörr. I skuggan av den ekonomiska krisen brer nämligen också en värderingskris ut sig i alltför många EU-länder. Vi har sett samma scenario förut, decennier tidigare. Vi har sett vad det leder till då tuffa ekonomiska kriser ger vind i seglen åt hatets krafter. Europas populistiska, främlingsfientliga och nationalistiska partier har i genomsnitt nästan fördubblats vid varje nationellt val den senaste tiden. Jag är också djupt oroad över situationen i enskilda medlemsländer. Jag tänker framför allt på Ungern. Sedan ett år tillbaka har jag i samtal med ungerska ministrar, EU-kommissionärer och Europaparlamentariker lyft denna fråga. Den maktkoncentration vi ser till regeringspartiet Fidesz, den nya medielagen och den nya konstitutionen bör med rätta kritiseras högt och tydligt. Jag var själv i Strasbourg förra veckan och följde debatten oerhört intensivt där. Därför är en av mina viktigaste politiska visioner som EU-minister att under den närmaste tiden arbeta med att på EU-nivå ta fram skarpare system för att mänskliga rättigheter ska respekteras. Europa kan bättre än vad vi presterar i dag. Och jag tycker att det är pinsamt, rent ut sagt, att enskilda EU-länder hamnar långt ned på listan över pressfriheten i världen eller hur minoriteter respekteras. Ställer vi inte tuffa krav på de länder som är medlemmar i dag blir det tufft att göra det på kommande medlemsländer. Jag är övertygad om att EU inte bara ska vara utan också ska fortsätta att vara en förebild för våra grannländer, men då är det viktigt att EU:s konkurrenskraft kommer tillbaka och att vi tillhör kärnan i det europeiska samarbetet. Vi driver tillsammans med likasinnade på för att den inre marknaden ska utvecklas, för att frihandel och öppenhet ska vara honnörsord, för ett bättre företagsklimat och också mer resurseffektivitet. Ett exempel är den digitala marknaden, som enligt Montirapporten skulle kunna öka bnp i Europa med 4 procent. Ett fullt genomfört tjänstedirektiv skulle kunna öka bnp med 1,5 procent. Här är långtidsbudgeten central, och jag är glad över att det finns en stor och bred politisk uppslutning i denna kammare för att modernisera och reformera. När EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ny budget sade de att det här inte är en revolution. Jag skulle som liberal säga att det inte ens är en reform. Det handlar om ren och skär konservering. Det duger inte att föreslå att sammanhållningspolitiken och regionalpolitiken ska gå från att utgöra nästan hela EU:s budget till att fortsätta utgöra nästan hela EU:s budget. Vi måste genomföra reformer för att kunna få en reell förändring. Det går inte att spendera sig ur krisen. Klimatfrågan vill jag bara kort nämna. Den handlar också om värderingar. Där måste Europa fortsätta att ha ledartröjan mycket tydligare. Det gäller också asyl och migrationsfrågor, där det inte är acceptabelt att medlemsstater vid högt migrationstryck återinför kontroll vid gränser. Jag hoppas att vi också ska få en gemensam asylpolitik detta år. I utrikespolitiken saknas det inte utmaningar. Där måste vi fortsätta att vara principfasta och väldigt tydliga. Avslutningsvis: Regeringen är mån om att hela Europa och EU håller ihop. Som ett mellanstort land har vi allt intresse av att EU-kommissionen är stark. Vi har också intresse av starka gemensamma institutioner som driver på tydligt. Fru talman! Vaclav Havel brukade konstatera att i vår värld angår allt alla, och det gäller synnerligen oss européer som har valt att ingå i Europeiska unionen. Den som vill vårda, värna och vurma för Europatanken måste vara tydlig, tidig och trovärdig när dessa värderingar som unionen står på kränks, när länder slarvar med ekonomiska åtaganden, när utlovade nödvändiga reformer uteblir. Europas demokratier ska inte vända varandra ryggen när krisen pågår. Vi ska se till att det är mer samarbete, inte mindre, som tar oss ur krisen tillsammans.

Fru talman! Låt mig också i min replik till statsrådet börja med lite beröm. I ambitionen att få ett starkare feministiskt perspektiv på politiken i Europa kan statsrådet räkna med ett starkt stöd från Vänsterpartiet och bör väl snarast se sig om i regeringskretsen när det gäller motståndet mot ett sådant perspektiv. När det gäller arbetsmiljö och mikroföretag är vi helt överens. Vi är också helt överens i synen på vikten av att ta avstånd från den utveckling i Ungern som riskerar att leda till minskad demokrati och sämre rättigheter för minoriteter. Men naturligtvis tänkte jag ägna huvuddelen av min replik åt sådant som vi inte är överens om. Det gäller framför allt euron som valuta. Statsrådet säger ganska tvärsäkert att det inte spelar någon roll vilken valuta länderna har, att det inte har någonting att göra med ifall man är i kris eller inte. Det är klart att man kan leda det i bevis genom att säga att det finns länder som inte har euron som valuta som har dålig ekonomi. Men problemet med det resonemanget är att det som har hänt i Irland och i Grekland, och som riskerar att hända i Italien, Spanien och Portugal, är att med euron som valuta påtvingas länderna en politik vad gäller valutan och räntan som är anpassad till helt andra länders förhållanden. Det försvårar naturligtvis återhämtningen. Då är EU:s svar europakten, vilket är mer av samma. Det är en pakt som fortsätter att privatisera vinsterna och socialisera förlusterna, som låter bankerna gå skuldfria och låter skattebetalarna ta notan. Jag har väldigt svårt att se hur man kan få det här resonemanget att gå ihop, hur man kan tänka sig att bekämpa krisen genom mer av det som redan har orsakat krisen. Det är korruption, högerpolitik, en otyglad bank och finanssektor och euron som valuta som har lett fram till den nuvarande krisen. Därför borde Sveriges svar vara: Nej till europakten och nej till mer av den politik som har lett till den svåra kris vi ser.
Fru talman! Då kan jag inleda med den fråga där jag och Lars Ohly tycks ha något liknande syn, nämligen att vi behöver fler kvinnor på arbetsmarknaden. Först och främst är det ett stort resursslöseri. Sex av tio universitetsplatser i Europa upptas av kvinnor i dag, men det är bara styvt 60 procent av kvinnorna i många länder som yrkesarbetar. I en del länder är det färre än 40 procent, och det är något oerhört felaktigt och som gör att många kvinnor hamnar utanför, får sämre pensioner och sämre möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Det var tack vare den svenska regeringen som ett av målen i EU 2020, EU:s tillväxtdokument, faktiskt kom att handla om att kvinnor och män ska arbeta lika mycket. Det hade inte skett om inte alliansregeringen hade drivit på det så pass principfast och tydligt. Det är ingen hemlighet att Folkpartiet och Vänsterpartiet har diametralt olika syn på huruvida euron som valuta är ett bra projekt eller inte. Men jag tycker ändå att man ska betona att det är viktigare att se att valet av valuta inte är det som har skapat de problem vi ser i länder som exempelvis Grekland eller för den delen i länder som inte har haft euron som valuta men samtidigt haft politiska och ekonomiska problem. Det handlar mycket om att man har slarvat nationellt. Man har inte gjort de nödvändiga reformer som krävs. Det är också viktigt att lyfta fram att visst kan vi göra mycket på EU-nivå, och det gör vi med den europeiska terminen med sexpack. Det gör att vi får starkare hängslen och livrem för att förhindra kommande kriser. Men det är på den nationella basen som man måste ta ett ansvar. Man måste faktiskt ha ett system där man drar in skatter och motverkar en svart sektor, ett system där fler kvinnor yrkesarbetar, och då måste man ha en fungerande barn och äldreomsorg. Man måste se till att man vet hur många som arbetar i statlig sektor, vilket har varit ett problem i en del länder, och genomföra nödvändiga och tuffa reformer, kanske också höja pensionsåldern, som ju har varit en het fråga den senaste tiden. Det är där huvudproblematiken ligger.
Fru talman! Problemet är att den politik som statsrådet står bakom i och med Sveriges anslutning till europakten faktiskt leder till precis det motsatta i många av de länder som har kris i dag. Att en god och barn och äldreomsorg är en förutsättning för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är vi helt överens om. Men hur ska man kunna tillgodose dessa behov om man samtidigt skär ned på allt vad offentlig verksamhet heter? Att kvinnor ska ha möjligheten att bestämma över sina egna liv är en målsättning som jag tror att vi är helt överens om. Men vilka ekonomiska förutsättningar finns för det när kvinnor, som i större utsträckning är sjuka och som i större utsträckning drabbas hårdare vid arbetslöshet än män, också får ytterligare försämringar genom de nedskärningar som europakten föreskriver för länder som ska komma i åtnjutande av de stöd som europakten försöker se till att det finns utrymme för? Det är en politik som är kontraproduktiv. Det är en politik som leder till ytterligare försämringar för de grupper som redan har det sämst. Det är inte bara klassmässigt, att vi ser ökade orättvisor i någon sorts självklart samhällsperspektiv och att jämlikheten tar stryk. Det är också en väldigt tydlig antifeministisk politik. Nedskärningarna leder till att kvinnor i större utsträckning får ta ansvar för det som samhället borde ta ansvar för, just det som statsrådet talar om - detta samtidigt som bankerna går skadefria, samtidigt som avregleringen av finans och valutapolitiken fortsätter och det demokratiska inflytandet över finanssektorn minskar i stället för att öka. Det nästan enda positiva med kommissionens förslag - och det sågar statsrådet - är att öppna för en transaktionsskatt som skulle kunna innebära att man frigör resurser för att förhindra ekonomiska kriser i framtiden. Men bankerna ska i statsrådets värld inte vara med och betala över huvud taget. Bankerna ska hållas skadefria till vilket pris som helst. De som ska pröjsa är skattebetalarna. Det är en dålig politik som regeringen står för.
Fru talman! Vi vidhåller att skattekompetensen ska behållas på nationell nivå. Vi tror inte att en så kallad Tobinskatt är det rätta elementet. Det skulle snarare leda till att det globala kapitalet flyr. Har man inte en sådan skatt på global nivå är den tämligen meningslös. Det finns dock en skillnad på hur partier på höger och vänsterkanten ser på detta. När det gäller bankerna är den finansiella sektorns risktagande ett stort problem. Det kan jag definitivt hålla med om. Det har inte minst visat sig under finanskrisen som varit mycket påtaglig i Europa. Därför anser vi att den finansiella sektorn ska kunna bära sin rättmätiga del av kostnaden tydligare. Låt mig ta några exempel på vad vi har gjort här i Sverige. Vi har infört stabilitetsavgift för banker, vilket har varit vägledande. Avgifterna går in i en stabilitetsfond som skyddar skattebetalarnas pengar och intressen. En annan åtgärd är att vi har höjt kapitaltäckningskraven för bankerna. Ett sådant arbete har påbörjats inom EU, där Sverige driver frågan. Det är viktigt att se att man kan göra konkreta och bra reformer. Låt mig återgå till finanspakten och vilket sällskap man vill hamna i. De socialdemokratiska regeringarna i Europa är inte så många nu för tiden, men de flesta har som engagerade Europavänner valt att ansluta sig till finanspakten. Vilka två länder har valt att stå utanför? Jo, Storbritannien på grund av högerkonservativa tories, så kallade backbenchers, och Tjeckien på grund av sin president Václav Klaus. Man väljer det sällskap man vill hamna i. Det är för övrigt samma sällskap som Vänsterpartiet har valt då man liksom endast ett annat parti, Sverigedemokraterna, vill att Sverige ska lämna Europeiska unionen.

Fru talman! Jag riktar ett tack till Birgitta Ohlsson för alla de välformulerade orden om allt som vi nog till allra största delen är för. Birgitta Ohlsson talade väl om allt som är gott och riktigt och som de allra flesta nog önskar sig. Jag undrar dock vad regeringen har gjort när det gäller arbetsprogrammet från kommissionen. Birgitta Ohlsson lyfte fram i sin replik med Lars Ohly att regeringen har drivit på för jämställdheten. Det var dock det enda jag uppfattade att regeringen har drivit i allt som Birgitta Ohlsson har sagt så här långt. Det är bra att ni driver jämställdhetsfrågorna. Det är ännu bättre att ni tydligen har varit framgångsrika, för Birgitta Ohlsson hävdar att jämställdheten inte hade funnits med om inte den svenska regeringen drivit denna fråga. EU står inför två stora problem. Det är massarbetslöshet och en tillväxt som är alldeles för låg för att klara framtida utmaningar. Vad har den svenska regeringen drivit när gäller arbetsprogrammet för att få en kraftigare och mer effektiv politik mot massarbetslöshet och en bättre politik för att skapa en starkare tillväxt i Europa? Vad har den svenska regeringen drivit för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige och i Europa? Detta är tre viktiga områden i det fortsatta europeiska arbetet och också i det fortsatta svenska EU-arbetet. Jag är mycket intresserad av att höra vad regeringen har gjort beträffande dessa tre saker.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande har Europeiska unionen genomgått en svår ekonomisk kris det senaste året. En del medlemsländer har haft det oerhört tufft. Nu har man skapat till exempel sexpacken, den ekonomiska terminen med mera. Att få fram olika hängslen och livremmar tillsammans med EU 2020 där man utvärderar länder, vad man gör och hur man kan förbättra sig för att till exempel få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden eller komma tillbaka till sunda statsfinanser, är centralt i detta arbete. Här ses Sverige som en förebild på många sätt, och här har vi också gjort inspel. Ett annat instrument som vi har tillsammans är förstås kommande långtidsbudget som ska förhandlas klart det närmaste året och presenteras om ungefär ett år. Den löper under lång tid, från 2013 till 2020. Här måste vi trycka på för att se till att våra gemensamma pengar investeras i framtidssektorer som forskning och utveckling, innovation med mera. Europa står inför en krass verklighet. Tidigare talade vi om att jobb inom tillverkningssektorn lämnade Europa. Tekoindustrin lämnade Borås för Baltikum och sedan Indien. I dag ser vi att jobb inom exempelvis innovation, teknik med mera lämnar oss. Här måste vi ta skarpa grepp, och det är viktigt att vi använder de miljarder det handlar om inom den gemensamma långtidsbudgeten för att få en förändring. I dag går 42 procent av långtidsbudgeten till olika former av jordbruksstöd. Det är ohållbart. Över en tredjedel går till olika regionala projekt, strukturfonder, som ofta är omoderna. Här måste vi få ett stort skifte. Hur jobbar vi då? Jo, vi jobbar med likasinnade länder som tar avstånd från protektionism och vill ha mer frihandel. Det är länder som jobbar med att avreglera sektorer och som inser att man inte får sunda statsfinanser genom quick fix-lösningar utan genom hårt och långvarigt arbete.
Fru talman! Jag tackar för åtminstone delar av svaret, Birgitta Ohlsson. Tyvärr var stora delar av svaret inte svar på frågorna jag ställde. Det handlade om vad som har gjorts och inte vad regeringen vill ska göras och har försökt driva vad gäller arbetsprogrammet. Det innehöll en analys som jag i allt väsentligt delar av hur tillverkningssektor och annat har utvecklats och vilka risker som finns i framtiden vad gäller andra sektorer. Fortfarande är dock frågan: Vad har den svenska regeringen drivit för frågor när det gäller kommissionens arbetsprogram för det här året som vi till största delen har framför oss?

Det vi ser i dag är en arbetsmarknad där villkoren, lönerna och miljön riskeras och urholkas. Vi ser exempel på närmast oändliga underentreprenörskedjor som är svåra att följa upp vare sig det gäller om de betalar rätt löner, erbjuder den arbetsmiljö och de arbetstider som lagstiftningen säger eller hanterar farliga ämnen på det sätt man ska. Det här är faror och problem inte bara för dem som har dessa jobb i Sverige eller någon annanstans i EU utan för oss alla i hela samhället. Vad har regeringen gjort och drivit?
Fru talman! Många av de saker som Kenneth G Forslund lyfter fram och som kopplas till kommissionens arbetsprogram har en nationell kompetens. EU har en rådgivande funktion, och kommissionen driver på, men medlemsstaterna har huvudansvaret. Här har Sverige jobbat mycket genom att marknadsföra vad som tog oss ur den finansiella kris som Sverige hade på 90-talet. Vi gjorde det genom att skapa sunda offentliga statsfinanser, genom att avreglera en del fält och genom att lyfta frågor som exempelvis att fler måste arbeta längre. Europas demografiska modell ser i dag ut som en uppochnedvänd pyramid med många äldre och få yngre. Här måste vi också ta konsekvenserna. Därför värnar vi till exempel om en öppnare invandring till Europa så att människor från andra delar av världen lättare kan komma hit och söka arbete. Att bekämpa arbetslöshet och förhindra att den biter sig fast är en stor utmaning framför allt för enskilda medlemsstater. Där måste de olika instrumenten bli starkare. När det gäller exempelvis finanspakten och utstationeringsdirektivet som kommer att vara högaktuella i vår i denna kammare jobbar vi med att få ett tydligt svenskt perspektiv. Vi värnar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter är huvudansvariga. Vi delar den syn som de flesta partier i denna kammare tycker är central och viktig. Här gör vi inspel på många olika fält. Det är en viktig sak att lyfta fram i denna institution. Det är viktigt att komma ihåg att när det gäller att få tillbaka tillväxten i Europa och när det gäller att investera i rätt sektorer är det ett arbete som länderna till stor del måste göra på hemmaplan. Kommissionen ger rekommendationer och granskar hur vi lever upp till EU 2020-målen. Där ligger Sverige bra till på de flesta fronter. Länderna måste själva ta ansvar. Det är där vi ser huvuddelen av bristerna.

Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka Birgitta Ohlsson för klarspråket när det gäller den mycket oroande utvecklingen i Ungern. Jag har lite svårare att instämma när Birgitta Ohlsson nästan sätter likhetstecken mellan bnp-tillväxt och välståndsutveckling. Det pågår intressanta initiativ runt om i Europa både på nationell nivå och på EU-nivå för att ta fram komplement till det gamla fyrkantiga bnp-begreppet som ju skapades av sovjetiska ekonomer på 1930-talet. Jag tänker på det brittiska systemet development commission, jag tänker på den franska Stiglitzkommissionen och jag tänker på kommissionen för livskvalitet som den tyska förbundsdagen har tillsatt. Där ingår 34 medlemmar - hälften politiker, hälften forskare. Sedan 2007 har EU-kommissionen ett projekt som heter Bortom tillväxt där man tittar på att få fram komplement till det gamla bnp-begreppet. Det skulle vara intressant att höra en kommentar från statsrådet när det gäller värdet av att den svenska regeringen aktivt deltar i det arbetet.
Fru talman! Det är ingen hemlighet att liberala politiker och gröna politiker har olika syn på hur tillväxt skapas och kanske också på marknadsekonomi och kapitalism. Därmed inte sagt att denna regering inte väljer att lyfta fram en ambitiös miljö och klimatpolitik. Det centrala är hur vi kan ställa om till en grön ekonomi, framför allt hur vi kan vara mer resursaktiva. Genom det danska ordförandeskapet har vi en möjlighet som vi inte får missa. En av Danmarks huvudprioriteringar är hur gröna jobb ska kunna skapas. Det är också kopplat till den långtidsbudget som vi lyfter fram där man pratar om en grön omställning. Det är viktigt att det blir en reell omställning och inte ett traditionellt jordbruksstöd med förgröningsstämpel utan förändring av innehållet. Där kan vi spela in. Det gör vi också väldigt tydligt. Det måste vara reella ambitioner. Det är bra att kommissionen har tagit fram ett meddelande som man kallar för ett flaggskepp för resurseffektivitet och en färdplan för ett resurseffektivt Europa. Den kom förra året. Där finns det flera förslag som man bör lyfta fram när det handlar om att få en grönare ekonomi. Man har också jobbat med revidering av en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion och en hållbar industripolitik. Den väntas komma till hösten. Då får vi säkert tillfälle att diskutera det här i kammaren. Det är centralt att det finns med. Det gröna danska ordförandeskapet i Europa tror jag kan vara en bra grund för detta. Vi har klimatutmaningar i Europa som inte bara präglar industripolitiken utan också Europas röst i världen. I vår är det 20 år sedan Riomötet. Det kommer att följas upp.
Fru talman! Vi skulle säkert kunna ha en diskussion om begreppet kapitalism. Vi gröna gillar marknadsekonomi, och sätter inte likhetstecken mellan det och kapitalism. Vi kan tvärtom se hur vår tids kapitalism genom sin alltmer oligopolistiska koncentrerande struktur hotar en vital marknadsekonomi. Min fråga var väldigt konkret och begränsad till bnp-begreppet som styr så mycket av den ekonomiska politiken. Vi gröna vill naturligtvis, precis som ni liberaler, ha tillväxt när det gäller förnybar energi, kultursektorn och en massa andra sektorer. Håll kvar vid min fråga om bnp-begreppet. Förutom de länder jag nämnde har faktiskt EU-kommissionen sedan 2007 en intressant utveckling när det gäller att hitta komplement till det gamla bnp-begreppet - inte något totalt alternativ eftersom bnp-begreppet spelar en viss roll i en del sammanhang. Vi skulle då antagligen få en annan ekonomisk diskussion än vad vi har haft här i dag och kommer att få i liknande debatter. Vad man mäter är det man får. Tycker Birgitta Ohlsson och alliansregeringen att det är viktigt att delta i debatten om att hitta komplement till bnp?
Fru talman! Det är viktigt med en grön omställning och att fokusera mer på hållbar konsumtion. Det är också viktigt att Europa fortsätter att ha ledartröjan när det gäller den ambitiösa politiken på klimatfältet. Det är också viktigt att se att världen förändras. Vi jobbar mycket med likasinnade länder, exempelvis utvecklingsländer och öriken, när det gäller att forma en global allians för en sundare och mer hållbar global miljöpolitik. Det är ett viktigt spår. Vi måste också inse att vi inte lever i den bästa av världar. Vi lever i en värld där vi måste ta hänsyn till vad som sker i andra länder. Att fördjupa sig i en bnp-diskussion kan vara intressant, men det handlar också om att se hur Europa kan vara konkurrenskraftigt gentemot Asien. Det kan vi vara genom att få en starkare grön dimension i industripolitiken. Man kan inte bortse från etablerade begrepp. Många EU-länder i dag är låsta i en veta-bäst-attityd. Vi har varit världsbäst på att producera medicinsk utrustning och bilar och på att bygga de högsta husen i världen. Nu görs det på andra håll i världen. Vi ska då konkurrera med att få med en grön dimension. Vi måste också se att det är en verklighet där Europa halkar efter. Bnp-begreppet i sin klassiska form är nog en av många utmärkta baser.